Herr talman! I detta utskottsutlåtande behandlas bl.a. frågan om dyrortsgrupperingens avveckling. Här föreligger en reservation med yrkande om att denna fråga bör aktualiseras vid de förhandlingar som så småningom inleds för den avtalsperiod som börjar efter den nuvarande. Vi har från centerpartihåll framfört detta krav i motioner och där även understrukit att man i sammanhanget bör beakta de speciella förhållandena beträffande främst övre Norrland där klimat och avstånd motiverar särskilda tillägg. Under många år har ju centerpartiet energiskt hävdat den uppfattningen att dyrortssystemet bör successivt avvecklas, och glädjande nog har vi också kunnat notera en del resultat. Jag erinrar om att grupperingen på skatteområdet, de dyrortsgrupperade ortsavdragen, har avvecklats och att vi på löneområdet har fått en minskning såväl av antalet ortsgrupper som av spännvidden mellan högsta och lägsta dyrort. Vi har för närvarande som alla vet tre ortsgrupper och en spännvidd på 12 procent. Vi noterar med tillfredsställelse att en viss minskning av spännvidden mellan lönerna i ortsgrupp 3 och ortsgrupp 4 har åstadkommits vid förhandlingarna om fördelningen av 1968 års totalram. Vi har, herr talman, såsom också framgår av reservationen, den uppfattning en att detta steg inte får betraktas som ett slutmål utan att man vid kommande löneförhandlingar, som avser tiden efter den nu aktuella avtalsperioden, bör aktualisera lönegrupperingens fortsatta avveckling. Utskottets majoritet hänvisar till att lönegrupperingen numera är en förhandlingsfråga och att riksdagen inte i annan ordning än genom lönedelegationen bör ge uttryck för ståndpunktstaganden inför kommande förhandlingar, och utskottet avstyrker därför motionerna liksom under tidigare år. Vi reservanter anser emellertid att den omständigheten att lönegrupperingen numera är en förhandlingsfråga inte bör hindra riksdagen att ge uttryck för den principiella uppfattningen att den statliga parten vid kommande förhandlingar bör visa sitt intresse för att inom en totalram medverka till en fortsatt avveckling av lönegrupperingen. Det är minst sagt anmärkningsvärt att, när treårsavtalet slöts 1966, inte i uppgörelsen ingick en fortsatt avveckling av lönegrupperingen. Antalet ortsgrupper skulle fortfarande vara tre och någon ändring av spännvidden ingick inte i avtalet 1966, detta trots att krav i den riktningen hade framförts både från Statstjänarkartellen och TCO. Dessutom, vilket jag vill understryka vikten av, förelåg innan avtalet slöts reresultatet av en ny och mycket omfattande prisgeografisk undersökning som klart visade orimligheten i lönegrupperingen. När denna undersökning, som mera ingående än tidigare undersökningar sökt mäta de verkliga levnadskostnaderna vid lika standard, beslöts av riksdagen, uttalades både av dåvarande civilministern och av riksdagen att resultatet av undersökningen skulle ligga till grund för framtida ställningstaganden till ortsgrupperingen. Dyrortsgrupperingen är, och den uppfattas också av många i detta land på det sättet, en klar orättvisa. Därom vittnar de många protesterna inte minst från olika fackliga organisationer ute i landet. Det är märkligt att löneskillnaderna är förhållandevis störst i de lägre lönegraderna, medan det beträffande de högre lönegraderna inte finns någon dyrortsgruppering alls. Vi anser som sagt att riksdagen nu inför förhandlingarna om en kommande avtalsperiod bör ge till känna sin uppfattning i denna fråga och uttala sig för att dyrortsgrupperingen skall avvecklas. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Axel Andersson m.fl.
Herr talman! Vi brukar ju en gång om året diskutera lönegrupperingsfrågan. Hos herr Eliasson i Sundborn har det ännu inte trängt igenom att vi har givit statstjänstemännen full förhandlingsrätt, och det har inte heller trängt igenom att vi beträffande förhandlingsförfarandet tillämpar den ordningen att organisationerna själva bör ha ett avgörande inflytande på hur förhandlingsresultatet skall bli. Det är kanske rätt hopplöst att diskutera detta spörsmål med herr Eliasson, eftersom han tycks vara bunden av en speciell tro på att just centerpartiets arbete är det riktiga i den här frågan. Men denna attityd betyder, att man själv har utsett sig till förmyndare över de statliga tjänstemännens organisationer. Jag tror inte det finns någon statstjänarorganisation, som är beredd att ge centerpartiet fullmakt att uppträda som dess förmyndare i förhandlingssammanhang. Jag föreställer mig att de nu liksom förr själva vill göra bedömningar i dessa frågor. Herr Eliasson sade sedan att det var anmärkningsvärt att treårsavtalet genomfördes utan att någonting hände på lönegrupperingens område, men herr Eliasson borde studera vad som ägde rum i anslutning till uppgörelsen om treårsavtalet. Det förelåg ett förslag från medlingskommissionen till vilket parterna hade att svara ja eller nej. I det förslaget fanns ingenting beträffande lönegrupperingen och ändring av denna. Däremot har det vid den senaste förhandlingen företagits en justering av lönegrupperingen liksom vid tidigare förhandlingar. Jag vill erinra om att den löneplan som tillämpades fr.o.m. 1967 helt var en produkt av en förhandlingsuppgörelse, och de förändringar som skett sedan dess är också ett resultat av förhandlingsuppgörelser med personalorganisationerna. Vill man respektera förhandlingsrätten skall man överlämna åt parterna att vid förhandlingsbordet träffa uppgörelse om de justeringar som önskas i fråga om lönegrupperingen. Herr Eliasson sade, att man inom totalramen för en förhandlingsuppgörelse bör göra en justering i enlighet med motionsyrkandet. Herr talman! Detta skulle sannolikt betyda att man fick utnyttja praktiskt taget hela totalramen för den justering som herr Eliasson vill ge direktiv om. Jag tror inte att det finns några som helst praktiska förutsättningar att gå den vägen, även om man ville det. Jag vill understryka ännu en sak i detta sammanhang, nämligen att det finns andra områden med lönegrupperingar i det svenska samhället. Där är spännvidden väsentligt större — i åtskilliga fall dubbelt större än för de i offentlig tjänst anställda. Men den saken bar herr Eliasson och centerpartiet tydligen inget som helst intresse för. Jag undrar vad resultatet skulle bli om vi jämförde löneställningen vid de industrier, där centerpartister har ett väsentligt inflytande, med den lön som industriarbetare i allmänhet har på d-ort. Jag tror inte att herr Eliasson då skulle få fram bättre relationer än vad som finns på den statliga sektorn. Om man skall blanda sig i organisationernas sätt att lösa sina förhandlings frågor, bör man nog inrikta sig på de områden där behoven är störst. Jag har den principiella uppfattningen att löneoch anställningsvillkor skall fastställas vid fria förhandlingar, där parterna kan uppträda som likaberättigade vid förhandlingsbordet. Det är också med utgångspunkt därifrån som utskottet har avstyrkt motionerna. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi är väl alla ense om att vi inte skall ha någon diskriminering när det gäller ras, religion eller politisk åsikt. Vi har också här i kammaren haft en livlig debatt om att färgade skall ha samma rättigheter som vita att träna och tävla för olympiska spel. Jag tycker det är bra att de frågorna tagits upp till behandling. Men här i landet har vi en annan företeelse av diskriminerande art, nämligen lönegrupperingen. Jag anser att vi inte heller där skall ha någon diskriminering. Man skall inte diskriminera en person i lönehänseende därför att han bor eller arbetar på en viss ort. Vi skall sträva efter lika lön för lika arbete, oavsett var någonstans inom landet arbetet utföres. Jag anser bosättningsdiskrimineringen vara lika förkastlig som all annan diskriminering. Speciellt upprörande är att lönediskrimineringen drabbar de lågavlönade allra hårdast. Ju högre upp i löneskalan man kommer, desto mindre lider man av den diskrimineringen. Jag anser att riskdagen har ansvar för att dyrortssystemet inte har avskaffats helt. Systemet grundar sig ju på tidigare riksdagsbeslut. Vi bör därför inte helt avsäga oss ansvaret för vad som hänt och händer. Statsutskottets majoritet vill på löntagarorganisationerna övervältra ansvaret att komma till rätta med problemen på det området. Herr Lindholm sade att vi inte skall uppträda som förmyn dare för personalorganisationerna. Men den lilla reservationen till utskottets utlåtande innebär ju bara ett uttalande från riksdagen till ledning för arbetsgivarparten att uppmärksamma och aktualisera dessa frågor. Jag kan inte tänka mig att herr Lindholm tycker att det är påtryckning på löntagarorganisationerna om en grupp inom Svenska arbetsgivareföreningen t.ex. inför en avtalsförhandling lägger fram förslag som deras representanter i förhandlingarna bör ta upp till löntagarnas bästa. Det vill väl inte herr Lindholm eller någon annan påstå är en påtryckning på löntagargrupperna eller detsamma som att inta ett slags förmyndarattityd. Det är ju förhandlingarna som blir avgörande för slutresultatet. Den senast genomförda dyrortsundersökningen 1964 visar ju att denna gruppering är orättvis, om hänsyn tas till levnadskostnaderna. Men det är en annan sak som vi bör tänka på enligt min mening, och det är att det inte är konsumtionskostnaderna utan arbetsinsatsen som bör vara avgörande för lönesättningen. Är vi inte beredda att acceptera detta, skulle man på samma sätt kunna hävda att en familjeförsörjare med många barn skulle ha högre lön just därför att han har många barn och en stor försörjningsbörda och därför att hans levnadskostnader är högre än andra familjers. Detta är ett orimligt resonemang, trots att det systemet kanske ur vissa synpunkter vore riktigt. Men principerna för lönesättningen bör enligt min mening vara lika lön för lika arbete, oavsett vem det är som utför arbetet — om det är ung eller gammal, man eller kvinna — och oavsett var i Sverige arbetet utförs. Jag anser att riksdagen bör visa större solidaritet med de lågavlönade, och den solidariteten visar vi i dag enligt min mening, om vi röstar för den till utskottets utlåtande fogade reservationen. Reservationen innebär ju bara att riksdagen uttalar att lönegrupperingens avveck ling bör aktualiseras i samband med kommande löneförhandlingar — det är väl inte något förmynderskap. Ett uttalande av detta slag är väl det minsta vi kan göra för de lågavlönade. Herr talman! Jag vill instämma i yrkandet om bifall till reservationen av herr Axel Andersson m.fl.
Herr talman! Vad jag menade med totalram var självfallet det utrymme för löneförhöjningar som blir aktuellt under en kommande avtalsperiod — det är ju detta jag har diskuterat. Vidare är det nästan obegripligt, hur ett principuttalande från riksdagen om att dyrortssystemet bör avvecklas skulle kunna anses innebära något slags förmynderskap för löntagarorganisationerna — det är väl ändå omöjligt att inbilla folk någonting sådant. Om det är så, herr Lindholm, att det finns en arbetsgivarpart och en löntagarpart, är det väl inte något fel om arbetsgivarparten uttrycker en viss synpunkt — det är ju förbandlingarna som sedan skall leda fram till ett resultat där det krävs ömsesidiga eftergifter.

Om dessa organisationer, som dessutom företräder låginkomsttagarna på detta område, begär att det skall bli en justering, d. v. s. en successiv avveckling av dyrortssystemet, kan det väl ändå inte innebära någon inskränkning i organisationernas rätt att föra förhandlingar att riksdagen ger till känna sin principiella uppfattning i samma riktning. re är civilminister utan riksdagsman och bör kunna svara på frågan utan hänsyn till statsrådsämbetets eventuella problematik.

Herr Lindholm har väl på den punkten en uppfattning som det skulle vara intressant att få reda på.

Till sist vill jag endast med ett par ord kommentera herr Lindholms uttalande att skillnaderna på den enskilda marknaden härvidlag är större än skillnaderna på den statliga marknaden. Skillnaderna var dubbelt så stora, sade herr Lindholm. Vad den statistiken grundar sig på vet jag inte.

Det har alltså enligt denna statistik skett en minskning med ungefär 2,5 procent. Och i varje fall är det ju inte som herr Lindholm säger, att skillnaden skulle vara dubbelt så stor på det enskilda området som på det statliga. Det är uppenbart att de statliga åtgärderna har en viss vägledande betydelse. Det kan inte finns något motiv för statsmakterna att ha den principiella uppfattningen, att avvägningen på ett annat område skall vara utslagsgivande. Anser man att vi skall ha en dyrortsgruppering, baserad på skillnaderna i levnadskostnader, måste man också vara beredd att acceptera resultatet av en undersökning som klart visar att den nuvarande dyrortsgrupperingen saknar grund.

Herr talman! Det sägs i denna debatt att ett uttalande från riksdagen inte är någon påtryckning utan bara ett ututtryck för en mening. Men om man ger uttryck för en mening, så avser man väl något med den meningen. Eller är det bara en mening som man vill uttala utan förpliktelse? När herr Eliasson i Sundborn talar om att han vill ta i anspråk den del av totalutrymmet som behövs för en avveckling av lönegrupperingen, så har jag — med den erfarenhet jag äger på området — bara att konstatera att det sannolikt inte blir något över till annat. Och jag tror inte det finns någon statstjänarorganisation som är beredd att acceptera ett dylikt förfarande. Från centerpartiets sida vill man ha en förmyndarställning på detta område. Men vi har ju skapat organ som skall sköta dessa ting — vi har avtalsverket och vi har riksdagens lönedelegation. Varför skall då riksdagen fatta ett beslut? Ett beslut i riksdagen blir väl ändå ett direktiv att det skall ske på det eller det sättet. Därmed är den fria förhandlingsrätten kränkt — det finns inget utrymme för den. Så ställde herr Eliasson vissa frågor till mig om olika ting. Jag vill bara svara, att när man sysslar med förhandlingar får man anpassa beteendet vid förhandlingarna efter det rådande förhandlingsläget. Det gjorde jag på den tiden jag skötte dessa saker. Då avvecklade vi bl.a. ortsgrupp 2. Jag ansåg att det var skäligt, och därför genomförde jag avvecklingen i en förhandling. Så får man göra även i framtiden, om man vill respektera den fria förhandlingsrätten. Vill man inte det utan vill uppträda som förmyndare röstar man för reservationen.

Herr talman! Det är klart att herr Eliasson i Sundborn kan ställa frågor om det eller det är berättigat. Det som förekommer på detta område är en produkt av en förhandlingsöverenskommelse. Huruvida en förhandlingsöverenskommelse av alla anses berättigad eller oberättigad är en sak som får avgöras från fall till fall. I detta fall föreligger en förhanlingsöverenskommelse som har accepterats, och den måste man respektera.
Herr talman! Herr Lindholm fortsätter att tala om att det är tecken på förmyndarattityd att rösta för reservationen.

Herr talman! Jag skulle faktiskt vilja säga att herr Åkerlinds fråga röjde avgrundslik okunnighet om förhandlingsförfarandet. Det är ändå på det sättet att avtalsverket aldrig kommer att hänvisa till ett sådant beslut. Det är i stället förhållandena i respektive förhandlingslägen som blir bestämmande för förhandlingsresultaten.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av att jag tidigare har motionerat i denna fråga. Jag vill bara meddela att jag kommer att rösta för reservationen. Om riksdagen en gång har beslutat om denna lönegruppering skall vi inte vara så bekväma att vi överlämnar till förhandlarna att ta bort den. Riksdagen bör också säga sin mening, när lönegrupperingen skall tas bort. Jag är medveten om att det kommer att bli en viss lönespridning, även om man tar bort lönegrupperingen. Men den differentieringen av lönerna får bestämmas vid avtalsförhandlingarna, så att inte för handlarna på förhand är låsta av det faktum att en järnvägstjänsteman i Örebro skall ha lägre lön än motsvarande tjänsteman i Stockholm, oavsett levnadskostnaderna. I stället får det på vanligt förhandlingsvis bestämmas hur lönerna skall sättas. En viss spridning kommer att finnas även i fortsättningen, men den skall inte vara låst av lönegrupperingen.

Herr. talman! Det svenska näringslivet har ingenting att invända mot en fri konkurrens utan är på det klara med att denna sporrar till ansträngningar. Näringslivet känner också sin stora uppgift att se till, att konsumenterna erhåller bästa möjliga varor och tjänster till lägsta möjliga priser, och är därför angeläget att dessa håller en hög kvalitet. På den svenska marknaden har emellertid under de senaste åren börjat införas varor till priser, som inte har något med verkligheten att göra. Det är fråga om den s.k. förfalskade konkurrensen, då varor utbjudes till priser, som ligger långt under tillverkningskostnaderna. Detta förhållande har för ett flertal branscher skapat allvarliga störningar, som lett till arbetslöshet. I år liksom i fjol har herr Gösta Jacobsson och jag jämte ett flertal andra ledamöter i riksdagen i motioner tagit upp detta problem. Såväl i år som i fjol remitterades dessa motioner till bankoutskottet. Om bankoutskottets majoritet i fjol vinkade med kalla handen, synes den i år visa åtminstone någon förståelse för dessa problem. Också kommerskollegium har nu sagt att något måste göras på detta område. Utskottsmajoriteten har dock inte presterat något annat förslag än avslag på motionerna, i förlitande på att regeringen skall göra något för att hämma denna mycket osunda konkurrens. Flera regeringsledamöter har visserligen uttalat att något måste göras, men ingenting händer. Det kan då inte vara rimligt att stillatigande låta i och för sig välrationaliserade och effektiva företag slås ihjäl och därigenom göra människor arbetslösa endast av den anledningen att initiativkraft saknas för att lösa detta problem, ett problem som mycket väl går att lösa med de handelsåtaganden vi har gjort. Den enda åtgärd som regeringen hittills har vidtagit är en importbegränsning på trikåvaror från Sydkorea. Denna åtgärd var emellertid helt meningslös. Importen hade på kort tid ökat från några hundra tusen kronor till över 40 miljoner kronor per år, och då skär man ned importen till 42: miljoner kronor, när denna del av den svenska industrin i stor utsträckning redan förlamats. Denna importgräns är så hög att den — trots ihärdigt arbete och stora ansträngningar från importagenturernas sida — inte kunnat utnyttjas. Lagren är nu också väl fyllda. Den form av importbegränsning som regeringen alltså hittills praktiserat är helt meningslös och skapar bara onödig irritation. Det är därför, herr talman, som jag nu yrkar bifall till den reservation som herr Enarsson fogat till bankoutskottets utlåtande nr 38.

Herr talman! I vårriksdagens sista skälvande minut framkallar kanske var och en som ytterligare tar upp tiden en viss oro i kammaren. Jag anser dock att denna fråga är av så vital betydelse att jag ändock vill begagna tillfället att med några ord framföra en del synpunkter. Det gäller motionen 844 i denna kammare, vari jag hemställt om en viss begränsning av den ökade importen av textiloch konfektionsvaror från lågprisländer. Som jag tidigare anfört har denna import medfört att våra hemmamarknadsindustrier, främst då textil och konfektionsindustrin, befinner sig i ett utomordentligt bekymmersamt ekonomiskt läge. Detta har fått sådana återverkningar att många textilföretag måst läggas ned, varigenom. tusentals anställda kommit att stå utan några som helst försörjningsmöjligheter. Denna företeelse: berör särskilt vissa delar av vårt land. Det område som jag representerar, Boråsbygden och Sjuhäradsbygden, har blivit särskilt utsatt på grund av att nära hälften av ide anställda har sin verksamhet inom just textiloch konfektionsindustrin. Det kanske kan tyckas bli tjatigt att upprepa detta resonemang. Så sent som den 16 maj i år diskuterade vi problematiken i samband med ett interpellationssvar som handelsministern då lämnade mig, varvid frågan belystes ur många synpunkter. Jag vågar säga att så länge regeringen inte vidtar de mått och steg som behövs för att reda upp den situation, i vilken vi befinner oss på detta område, får vi inte förtröttas utan framhålla lägets allvar. Efter de debatter som förts i kammaren under mer än ett år har det ändå hänt så mycket att regeringen erkänt att något måste göras. Jag uttrycker min tillfredsställelse över detta.

När vi för något mer än ett år sedan diskuterade frågan, var handelsministern fullkomligt negativt inställd. Han ansåg. att ett vidtagande av åtgärder för begränsning av importen helt skulle strida mot hans och regeringens principer.

Under tiden har importen ökat ytterligare. År 1959 uppgick denna import till endast 90 miljoner kronor, och av denna summa importerades för 18 miljoner kronor från lågprisländerna. Men 1967, alltså åtta år därefter, hade importen ökat med i runt tal 300 miljoner kronor till 390 miljoner kronor, varav 36 procent kommer från lågprisländerna. Bara under 1967 hade importen av konfektionsvaror ökat med cirka 40 procent. Var och en förstår att det inte går att möta en sådan oerhörd konkurrens. Från Jugoslavien importeras kostymer för 75 kronor per styck, och det beräknas att 300 000 kostymer eller mer kommer att importeras till detta pris i år. Kraftåtgärder måste nu vidtas. Kommerskollegium har, som utskottet påpekar, förutsatt att åtgärder omedelbart kommer att vidtas. Detta är nödvändigt om de skador som åsamkats både arbetstagare inom denna industri och de företagare som tvingats lägga ned sina rörelser på grund av textilkrisen skall kunna botas. I en reservation till utlåtandet har herr Enarsson hemställt att restriktioner vidtas i fråga om licensgivningen vid importen från låglöneländer som föranleder dessa marknadsstörningar. Reservationen innehåller tyvärr en punkt som jag inte kan acceptera; det gäller kravet på åtgärder på tullområdet. Läget är sådant att det inte räcker med tullar hur höga de än sätts; det måste bli en importkvotering på sådan nivå att importen från låglöneländerna begränsas. Nu kanske någon säger att man i så fall inte är u-landsvän; vi har ju nyligen diskuterat dessa frågor. Jag vågar då påstå att vi inte heller är u-landsvänner om vi lever högt på u-ländernas bekostnad och köper varor från dem till sådana priser att arbetarna knappast får någon lön — en timlön på 20 öre är svältlön. nen kommer jag emellertid att rösta med den. Åtgärder måste nämligen omedelbart vidtas om inte hela vår textiloch konfektionsindustri skall försvinna och stora områden, där textilindustrin och jordbruket är huvudnäringar, ödeläggas. Jag är glad över utskottets skrivning; den kan måhända påskynda de åtgärder som regeringen måste vidta. Den planerade utredningen om Teko-industrin hälsar jag med tillfredsställelse. Den kommer emellertid att ta lång tid och räddar inte situationen just nu. Jag hoppas att regeringen, som nu börjat vakna, inser lägets allvar, och snabbt vidtar åtgärder.
Herr talman! Denna debatt lär få karaktären av ett vittnesbördsmöte från södra Älvsborg, och jag skall också be att få lämna ett bidrag. Jag lovar emellertid, herr talman, att det inte skall ta mer än fem minuter. Debatten om textiloch konfektionsindustrin har väl bedarrat något efter kommerskollegii utredning, men att man på många håll i landet och särskilt i Sjuhäradsbygden varit och är allvarligt bekymrad är väl helt naturligt. Det länder alla till heder att ingen likväl har ropat på panikåtgärder. Sedan början av 1950-talet har cirka 25 000 löntagare lämnat dessa industrier. Följer man frågan steg för steg så finner man att av dem som lämnat industrin har 30 procent fått arbete med högre inkomst, 35 procent har fått arbete med likvärdig lön, 20 procent har tvingats att ta ett sämre avlönat arbete, och 15 procent står arbetslösa. I den sistnämnda hårt drabbade gruppen finns givetvis främst den äldre arbetskraften. ' Det är ett faktum som ingen kan komma ifrån att decimeringen av svensk textilindustri under de senaste 15 åren endast i undantagsfall berott på att de utländska konkurrenterna haft ett tek niskt försprång. Huvudorsaken här varit den långt drivna frihandelspolitik vårt land fört. Mot den principen har jag inte hört någon reagera. Men principen kan inte restlöst tillämpas utan någon hänsyn till omvärlden. Vi har i Sverige haft en självförsörjning till cirka 80 procent i fråga om textilier. I dag är självförsörjningsgraden endast 50 procent. Vi har fått vara med om och är alltfort föremål för en låglöneimport som svämmar alla bräddar och skapar väldiga problem. Jag har svårt att tänka mig en ytterligare beskärning av dessa industrier utan att man tangerar gränsen även för bristande beredskap — och vårt land har ju knappast ett klimat som passar klädlösa. Genom ett internationellt sett relativt högt lönekostnadsläge är textiloch konfektionsindustrin ganska sårbar för importen från låglöneländerna, särskilt om dessa — vilket uppenbarligen sker — tillämpar politiska exportpriser, premiering av export och allt vad det nu är. Tiden är nu inne — och har varit det i åratal — att ta ställning till dessa våra industriers fortsatta existens. Situationen är ju den att 57 procent av alla skjortor som säljs här i landet kommer från lågprisländerna. Detsamma gäller 13—20 procent av alla kostymer, 24 procent av alla herrbyxor, 48 procent av alla blusar och 11 procent av alla dräkter och klänningar. Jag har förundrat mig över att det för den inhemska industrin har varit möjligt att hålla fältet så pass som skett och därtikl trots alla hinder öka exporten av könfektionsvaror från 25 miljoner kronor 1959 till 163 miljoner 1967. Samtidigt har man haft att möta en stigande ström av konfektionsvaror utifrån. Det allvarliga i nuet är bl.a. att importkonkurrensen. gör sig gällande på ett vidare varuområde än tidigare. Orderläget är vikande, särskilt vad det gäller hemmamarknaden, och man befarar minskad produktion och sysselsättning till "hösten. KommerskoHegii förslag om en särskild branschutredning för en allsidig analys och bedömning av de berörda industriernas konkurrensoch utvecklingsmöjligheter på lång sikt hälsas med tillfredsställelse. Men det är inte nog i en akut svår situation. Jag har förut i denna kammare hävdat — och på den punkten är vi från södra Älvsborg ense — att kvantitativa restriktioner kan påkallas som en följd av en starkt ökad och som skadlig och osund betraktad lågprisimport, som herr Ericsson i Kinna uttryckte det i första kammaren. Jag vet väl att den vägen knappast är farbar i längden, men vi har dock vissa möjligheter att i särskilda lägen ingripa för att begränsa en osund lågprisimport. I år finns det verkligen all anledning att speciellt beakta den import av konfektionsvaror som äger rum framför allt från Honsgkong, Portugal och Jugoslavien. Jag har den förhoppningen att departementschefen, som väl känner till lågprisimportens allvarliga konsekvenser för de berörda industrigrenarna och därmed också för de anställda, kommer att handla inom ramen för de befintliga möjligheterna. Sådana möjligheter står säkert att finna inom ramen både för GATT och EFTA. Visst har utskottet skrivit rätt positivt och säger sig hysa stor förståelse för både motiven och bevekelsegrunderna hos motionärerna, men utskottet slutar med att säga att det inte vill förorda importbegränsande åtgärder. Ja, här bryts väl meningarna, Skäl står mot skäl och får vägas mot varandra. Jag kan inte säga att reservationens formuleringar helt tillfredsställer mig — det gäller särskilt den sista att-satsen — men i den situation vi för närvarande befinner oss i, då vi står inför extraordinära åtgärder som jag anser att det kan vara riktigt att ta till i en extraordinär situation, kommer jag att yrka bifall till reservationen.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

Herr talman! Jag vill till behandling ta upp ett par saker i de båda utlåtanden från bankoutskottet som behandlar textiloch konfektionsindustrins problem. Först och främst vill jag uttrycka belåtenhet över att vi kommer att få en ordentlig branschutredning, vilket är helt i linje med vad herr Carlstein och jag har krävt i den motion som behandlas i utlåtande nr 39. Utskottets skrivning när det gäller fortsatta lokaliseringsinsatser betraktar jag också som positiv, eftersom utskottet utgår från att lokaliseringsstöd bör komma regioner med ensidigt näringsliv till del i enlighet med utfärdade författningsföreskrifter. AMS har ju också i remissvar bekräftat att man är villig att medverka till fortsatt lokaliseringsverksamhet beträffande företag som avser att etablera sig i södra delen av Älvsborgs län, under förutsättning att en mer påtaglig sysselsättningseffekt därmed uppnås. Jag är medveten om att det har gjorts relativt stora insatser från statsmakternas sida för att få en differentiering till stånd. Men problemen är så pass stora att de knappast kan lösas annat än på sikt. Därför är det också viktigt att textiloch konfektionsindustrin får fortsatta möjligheter att klara utlandskonkurrensen. Det är knappast möjligt att genom arbetsmarknadsoch lokaliseringsåtgärder kunna klara en omställning, som i så fall skulle gälla flera tusentals anställda, om de som ropar ivrigast skulle få sin vilja igenom.

Det skulle vara intressant att höra vad herr Persson i Heden och herr Gustafsson i Borås egentligen har för uppfattning om den av Expressen framförda åsikten i denna fråga. Det skulle komma att betyda en oerhörd kapitalförstöring i en av våra tätaste befolkningsregioner med dess väl utbyggda samhällsfunktioner. Det är nämligen inte möjligt att på kort tid skapa ny sysselsättning för 35 000 —40 000 arbetstagare som det dock här gäller. Man må vara hur u-landsintresserad som helst, men hjälpinsatserna från vår sida kan näppeligen utsträckas så långt att vi skall skapa u-regioner i vårt eget land och låta en viss befolkningsgrupp betala hela priset. Vidare är det diskutabelt hur mycket av en ökad import som verkligen skulle komma u-ländernas befolkning till godo. Den redovisning som kommerskollegium har lämnat och som återfinns i bankoutskottets utlåtande nr 38 visar att det är Honkong, Jugoslavien och Portugal, som lämnat det största bidraget till den snabba ökning som skett på importsidan. Jag hade anledning att i kammaren för någon vecka sedan understryka att det är svenska intressen, som ligger bakom importökningen från Jugoslavien och Portugal. I Portugal har en etablering av svenska företag medfört att vissa delar av svensk konfektionsindustri konkurrerar med sig själva och andra företag på den svenska marknaden, vilket illustrerades på ett utomordentligt sätt vid den bekanta skjortaffären i början av detta år. Jag finner det anmärkningsvärt att ingen av de herrar som har varit uppe här i talarstolen i denna fråga förut någonsin tagit upp frågan om utlandsetableringen av svenska företag och den konkurrens som man själv bedriver på detta område. Jag har fäst mig vid att det av utlåtandet nr 38 framgår att kommerskollegium i sin till handelsdepartementet överlämnade utredning rekommenderat diskussioner med Hongkong och Jugoslavien i syfte att medverka till att mildra trycket temporärt på den svenska textiloch konfektionsindustrin. Jag finner ingen anledning att inte på samma sätt syna Portugal-införseln litet närmare i sömmarna. Med detta menar jag att importen därifrån som för övrigt visar en mycket stark uppgång också bör betraktas som konkurrensskadlig för vår egen produktion. Jag vill än en gång understryka vad jag anförde i den förra debatten i denna fråga, nämligen att jag förutsätter att branschutredningens direktiv får en sådan utformning att det klart framgår att en analys över de problem som sammanhänger med Portugal-etableringen också bör ske. Avslutningsvis vill jag konstatera, och jag riktar mig då till de borgerliga motionärerna på älvsborgsbänken som kräver importbegränsningar, att jag i sak delar uppfattningen, att det måste finnas vissa gränser för hur mycket vi skall ta in från andra länder och att vi inte kan gå så långt i vår liberala handelspolitik att vi stjälper oss själva. Även i vår motion har vi ju påpekat detta. Men jag kan heller inte underlåta att påpeka, att frågan om kvotering, importskydd och begränsningar inte är fullt så enkel som motionärerna vill ge sken av när man tid efter annan skjuter på regeringen i dessa frågor. Bankoutskottets ledamöter har varit tämligen eniga när de fastslagit våra handelspolitiska målsättningar. Av utskottets sju borgerliga ledamöter är det endast en ledamot som gått motionärerna till mötes och biträtt yrkandet i högermotionen. Det ger en annan bild av denna fråga än den som vissa herrar alltför ofta söker måla, och jag tycker att det finns anledning att hålla detta i minnet vid kommande debatter. Det hade också varit klädsamt om herr Magnusson i Borås inte bara hade kritiserat regeringen utan även kritiserat de borgerliga ledamöterna i bankoutskottet som inte har biträtt motionen. Herr Persson i Heden tycks stå med ett ben i varje läger, d. v. s. han är nöjd med utskottsmajoritetens skrivningar men ändå biträder han reservationen, trots att han inte är nöjd med den. Det är inte så lätt att komma på mellanhand, herr Persson. Jag kan förstå hans dilemma. Låt oss nu få en ordentlig utredning; därefter kan vi vidtaga de mått och steg som kan visa sig nödvändiga. Under tiden kan lokaliseringsåtgärderna fortsätta för att få till stånd en förändrad näringsstruktur på sikt.
Herr ' talman! Jag har sökt att bilda mig en uppfattning om denna frågas problematik utan att som kunskapskälla ha vare sig Expressen eller några andra tidningar. Jag har trott att fru Hörnlund inte hade behövt sväva i tvivelsmål om min syn på hur man bör möta de frågeställningar som vi diskuterar här.
Herr talman! Jag erinrar mig ett gammalt ordspråk som säger att det är gott när en syndare sig omvänder och bättrar. Jag har en känsla av att fru Hörn lund är i den belägenheten att hon är en syndare som sig omvänder och bättrar. Jag har nämligen i färskt minne fru Hörnlunds = ställningstagande när vi diskuterade just Teko-industrin för något år sedan. Då sades det att det inte leder till något resultat utan att det rent av vore farligt att gå den väg jag anvisar då jag kräver importkvoteringar. Nu har fru Hörnlund gudskelov accepterat mina åsikter och stryker också under vad utskottet har sagt att man behöver sätta in temporära åtgärder. Fru Hörnlunds motion är värdefull i så måtto att däri krävs en utredning på lång sikt. Nu har visserligen denna utredning aviserats innan motionen blev behandlad, och utredningen kommer ju att sättas i gång. En utredning på lång sikt är nödvändig, men situationen i ett prekärt läge räddas inte ens om en snabbutredning äger rum. Här måste vidtas omedelbara åtgärder. Jag har inte heller tagit någon hänsyn till vad Expressen, Aftonbladet eller Västgöta-Demokraten skrivit i ärendet. Däremot erinrar jag mig att handelsministern i viss mån tagit råd av Expressen under tidigare år, men han hör också till dem som har sig omvänt och bättrat. Fru Hörnlund försöker attackera oss för att vi inte tagit upp till debatt frågan om företag som etablerat sig i utlandet. Jag vill inte på något sätt försvara detta, men det kan tänkas att dessa företag på grund av konkurrensen tvingats etablera sig i utlandet där framställningskostnaderna är lägre.

Herr talman! Jag vill bara göra fru Hörnlund uppmärksam på att jag inte sade att hon yttrat sig på det sättet i denna kammare. Men fru Hörnlund har uttalat sig så, i privata samtal med mig, och andra socialdemokrater har sagt det offentligt. Det var detta jag ville understryka. Jag är mycket tacksam över att även socialdemokraterna vill stödja textilindustrin också i våra bygder, och jag kan erinra om vad handelsministern sade när vi diskuterade problemet för ett och ett halvt år sedan. Han framhöll då bl.a. att han inte kan acceptera några åtgärder som går ut på en begränsning av kvoteringen, eftersom det stred mot hans principer. Nu har han ändrat sina principer och kommer tydligen att acceptera en begränsning av importen. Detta framhöll han i debatten i riksdagen den 16 maj och det uttalandet betraktar jag som något av en omvändelse till det bättre.

I bankoutskottets utlåtanden nr 38 och 39 har det lämnats en god redovisning av frågans nuläge. Där har vi fått belägg för uppfattningen att import-' ökningen från lågprisländerna Portugal och Jugoslavien samt från Hongkong har varit mycket kraftig. Den ökningen har redovisats i kalla siffror. I den redovisning som kommerskollegium har överlämnat till handelsdepartementet har man också rekommenderat upptagande av diskussioner med Hongkong och Jugoslavien om de speciella problem som skapas genom importökningen från nämnda håll. Det finns all anledning att understryka nödvändigheten av att sådana överläggningar kommer till stånd och att vederbörande statsråd därvid inte försitter någon tid utan omedelbart tar initiativ därtill. Importen från Portugal måste också ägnas stor uppmärksamhet. Av den lämnade redovisningen framgår att ökningen där har varit rent lavinartad. År 1961 hade vi en import från Portugal på några hundra tusen kronor, och 1967 hade den stigit till 63 miljoner kronor. Som fru Hörnlund framhöll är det främst svenska företag som etablerat sig där nere som nu konkurrerar på den svenska marknaden. Om man försöker se problemen i längre perspektiv — vilket fru Hörnlund och jag har försökt göra i vår motion — kommer man fram till att också andra och tyngre åtgärder givetvis måste sättas in. I tidigare motioner har vi pekat på nödvändigheten av lokaliseringspolitiska åtgärder och sagt att sådana måste sättas in för att skapa ett mera differentierat näringsliv. I bankoutskottets utlåtande nr 39 redovisas de insatser som gjorts i boråsregionen. De åtgärderna skall inte förringas men måste betraktas bara som en början för att avhjälpa ensidigheten i näringslivet. Noteras bör också att den ökning av arbetstillfällena som redovisas i utskottets utlåtande får sin fulla effekt först omkring år 1970. Genom ianspråktagande av investeringsfondmedel och med statliga lokaliseringsstöd kan man förvänta att vi då får ett sysselsättningstillskott på drygt 1600 personer. Näringspolitiska rådet har ansett att en utredning bör tillsättas för att lösa de långsiktiga problemen för textiloch konfektionsindustrin. Detta hälsar vi med tillfredsställelse liksom konstaterandet att förutsättningarna att genomföra en sådan utredning snabbt är goda tack vare det utredningsmaterial som redan nu finns att tillgå. Men, ärade kammarledamöter, näringspolitiska rådets ställningstagande gjordes den 2 maj, och såvitt jag vet är utredningen ännu inte tillsatt. Det kan tyckas att vi är otåliga, men oron bland dem som nu har sin utkomst inom textiloch konfektionsindustrin är så stor att ingen tid får försittas när det gäller att ta itu med industrigrenens problem. Jag vill därför framhålla nödvändigheten av att man går till verket med större beslutsamhet och ser till att handläggningen blir snabbare än hittills.

Herr talman! Bara några ord! Jag vill erinra herr Carlstein om att Västgöta-Demokraten i ganska kraftiga ordalag gick till angrepp mot mig i samband med interpellationer som jag framställt. Jag erinrar om den debatt i dessa frågor som vi hade i Viskafors den 4 april och som herr Carlstein också omnämnde. Vi var där i stort sett överens. Jag sade att jag skulle komma att rösta för herr Carlsteins och fru Hörnlunds motion om en lokalisering av industrier i Sjuhäradsbygden och om en utredning om textilindustrins framtid. Men jag sade samtidigt — och jag har sagt det flera gånger förut här i dag — att detta inte skulle rädda situationen i nuvarande läge, då importen från dessa lågprisländer väller över bygderna. Jag frågade, om herr Carlstein ville stödja min motion. Jag fick inte något svar på frågan den gången, och därför drog jag slutsatsen att herr Carlstein inte var positivt inställd till snabba åtgärder i ett prekärt läge. Beträffande lokaliseringspolitiken vill jag bara helt kort, för att inte trötta kammaren längre i denna fråga, erinra om centerpartiets partimotion 1954 om de lokaliseringspolitiska åtgärderna, och däri ingick också stödet för de områden som berörts just i Sjuhäradsbygden. Men vi har sedan vid flera tillfällen sagt att lokaliseringsåtgärderna inte bör geografiskt begränsas utan sättas in där de behövs, och detta skedde långt innan — om vi nu skall diskutera vem som handlade först — fru Hörnlund hade väckt sin motion.
Herr talman! Jag har inte gjort något försök att tala om vem som varit först eller vem som varit sist. Jag vill bara beklaga att herr Persson i Heden försöker att göra detta till något slags partipolitisk fråga. Detta är ju en fråga där hela bygden står enig och vill att man skall åstadkomma någonting. Att på detta sätt försöka göra det hela till ett partipolitiskt utspel tycker jag är att missbruka ställningen som riksdagsman här i kammaren. Jag tycker, herr Persson i Heden, att man, om man tillgriper metoden att insinuera att den och den har sagt det och det vid privata överläggningar och att den och den har sagt det och det vid de och de diskussionerna, inte ger denna fråga den behandling som den förtjänar.
Herr talman! Det betyder mindre vad herr Carlstein har för uppfattning i detta fall, men i egenskap av oppositionsparti måste vi ju agera, när inte regeringen vidtar åtgärder.

Herr talman! Jag kommer att rösta för herr Enarssons reservation vid bankoutskottets utlåtande nr 38. Eftersom jag är varm anhängare av den liberala handelspolitik som vårt land för, och som det har heder av och eftersom jag dessutom är medveten om att skillnaden i sak mellan utskottsmajoritetens skrivning och reservationens kanske inte är så stor kan ett sådant ställningstagande kräva en viss motivering. Trots att jag alltså är anhängare av en liberal handelspolitik, anser jag att en sådan politik inte utesluter vad jag skulle vilja kalla en handelspolitisk nödvärnsrätt, som skulle kunna tillgripas i vissa situationer. Debatten i detta ärende har — naturligt nog med tanke på vilka motioner den är knuten till och kanske också vilka som väckt dessa motioner — kommit att helt röra sig om textiloch konfektionsindustrins bekymmer. Vi är alla medvetna om att det finns andra branscher, som har likartade svårigheter. Det må väl förlåtas mig, herr talman, om jag erinrar om fiskets situation, som i vissa stycken påminner om textiloch konfektionsindustrins. De aktuella krisartade svårigheterna beror till väsentlig del på en ohämmad import till priser som vi inte kan konkurrera med. Jag har ett mycket bestämt intryck av att industrin i de hotade branscher na, lika väl som exempelvis fisket, i och för sig anser sig ha hyggliga möjligheler att konkurrera med utländska företag — om konkurrensen får ske på lika villkor. De stora och ofta oöverstigliga svårigheterna uppstår när företagen därutöver blir tvungna att — som det någon gång uttryckts — konkurrera med främmande regeringar.

I en sådan situation kan svårigheterna bli övermäktiga och det har — vilket exemplifierats i denna debatt — redan varit fallet på många områden. Risken är uppenbar för att detsamma kommer att hända inom fler branscher. De människor och företag här i landet som nu bokstavligen kämpar för sin ekonomiska existens behöver hjälp på minst två sätt för att orka och kunna fortsätta den kampen. För det första behöver de liksom se ljuset i slutet på tunneln, de behöver veta att det någonstans i framtiden skymtar en möjlighet till bättre förhållanden. För det andra kan de behöva hjälp med att över huvud taget kämpa sig dithän att läget lättar. Beträffande fisket tror man faktiskt hemma på Västkusten att vissa lättnanader kan väntas, kanske redan i höst, men man är oviss om huruvida det skall bli möjligt att ekonomiskt överleva de närmaste två, tre månaderna utan att hela näringsgrenen störtar samman i en serie konkurser, av vilka den ena drar den andra med sig. Jag tror det är likadant för andra drabbade branscher. De måste på något sätt få hjälp att öveleva fram till den dag då en utjämning av konkurrensbe tingelserna har skett. Jag är övertygad om att sådana lättnader åtminstone i någon mån är på väg även när det gäller textiloch konfektionsindustrin. I den situationen anser jag att vi är berättigade att åberopa en handelspolitisk nödvärnsrätt. Och det är närmast därför att jag finner den rätten vara klarare uttryckt i reservationen av herr Enarsson än i utskottsmajoritetens skrivning som jag har bestämt mig för att i voteringen stödja reservationen.
Herr talman! Omdömena om bankeutskottets utlåtande nr 38 har varierat. Herr Magnusson i Borås inledde sitt anförande med att konstatera, att utskottet i fjol hade mött motsvarande motionskrav med kalla handen. I år, menade han, hade utskottet däremot visat någon förståelse. Herr Persson i Heden sade sig vara glad åt utskottets skrivningar. Att han samtidigt förklarade att han komme att stödja reservationen är kanske inte så märkvärdigt. Vi hörde nyss herr Carlshamre deklarera, att han knappast såg någon skillnad mellan majoritetens och reservantens formuleringar. Jag knyter an till herr Magnussons i Borås ord om kallsinnighet. Ingen som känner den problematik det här gäller kan vara kallsinnig inför den. Det hade varit helt onaturligt, om representanterna för de bygder, där denna industri är koncentrerad, inte hade agerat aktivt här i riksdagen — som motionärer, som interpellanter, som deltagare i debatterna. De har agerat på det sättet, och jag är övertygad om att vi från andra landsdelar har full förståelse för detta och högaktar den insats, som de har gjort oberoende av sitt politiska hemvist. Utskottet har på ort och ställe studerat problematiken. Det innebär att inte heller utskottet har kunnat vara kallsinnigt och inte gärna bör beskyllas för kallsinnighet. Vi har bedrivit dessa studier under ledning av lokal expertis från länsstyrelsen, från kommunerna, från fackföreningarna och från företagsledningarna. Ett besked om utskottets intresse ger väl också det rika material, som vi bragt ihop och ställt samman på ett sätt, som jag hoppas skall kunna vara nyttigt. Jag noterade med glädje att herr Carlstein talade om den goda redovisning av nuläget som har lämnats i utskottsutlåtandet. Att utskottet ändå har dragit den slutsatsen, att det bör hemställa om avslag på motionerna, beror på en rad olika omständigheter. Jag skall redovisa en del av dem. Ett skäl är att näringslivet när det gäller att utforma handelspolitiken har möjlighet att komma till tals genom det handelspolitiska råd, som är knutet till kommerskollegium. En annan anledning är att uppgörelse faktiskt redan år 1967 träffats med Sydkorea, och en ytterligare att förhandlingar nu har inletts med Jugoslavien. Vi har vidare det nyinrättade näringspolitiska rådet, som har tagit upp textiloch konfektionsindustrins svårigheter och aviserat att rådet skall göra en ordentlig och grundlig utredning av problematiken. Slutligen har vi handelsministerns svar — lämnat så sent som för fjorton dagar sedan — på en interpellation och en enkel fråga, ställda just av herr Persson i Heden och herr Gustafsson i Borås. Däri förklarade statsrådet bl.a., att han är införstådd med att situationer kan uppstå, som gör det berättigat med tillfälliga avsteg från Sveriges handelspolitiska linje. Allt detta innebär att vi, även med full förståelse för den otålighet som enligt någon av talesmännen för motionärerna präglar dessas inställning, menar att skeendet är i gång. Vederbörande myndigheter har sin uppmärksamhet riktad mot vad som behöver göras.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

Herr talman! För undvikande av vidare missförstånd ber jag få påpeka att när jag i mitt första anförande riktade kritik mot bankoutskottet gällde denna kritik givetvis samtliga de ledamöter som där icke hade reserverat sig. Herr Regnéll säger att bankoutskottet har förståelse för dessa problem, och detta är väl någonting som vi i och för sig får vara tacksamma för. Vi har kritiserat bankoutskottet därför att man har förlitat sig på att någonting skulle komma att ske. Enligt vår mening har människorna i denna bygd fått vänta alltför länge på att åtgärder skulle vidtagas. Enigheten där är hundraprocentig beträffande vad som bör göras från statsmakternas sida. Nu redovisar herr Regnéll bl.a. samtal och en överenskommelse med Sydkorea. I mitt tidigare anförande försökte jag klargöra att denna var en från näringslivets synpunkt helt meningslös uppgörelse. Är det den typen av uppgörelser som bankoutskottet förlitar sig på även i fortsättningen, kommer det hela inte att ha någon effekt. Det är därför som vi anser att det hade varit på sin plats att man, när man nu förstår lägets allvar — vilket bankoutskottet i dag tycks göra — hade gått med på en skrivelse till Kungl. Maj:t, där det hade understrukits betydelsen av att åtgärder äntligen vidtages.

Herr talman! Jag vill helt instämma i de synpunkter som här anförts be träffande den svenska textiloch konfektionsindustrins läge. Det skulle vara en överloppsgärning att gå närmare in på dessa företags svårigheter att hävda sig gentemot den utländska industrin, som arbetar med lägre produktionskostnader och därigenom kan sälja sina varor billigare än vad den svenska hemmamarknadsindustrin kan göra. Det finns därför all anledning att beakta den sektor av näringslivet som textiloch konfektionsindustrin omfattar. Eftersom en rationell arbetsfördelning mellan olika länder bör så långt som möjligt eftersträvas, bör icke detta utgöra något hinder för att åtgärder vidtages för att skydda — gärna temporärt — sådana industrier som jag här har omnämnt. Man får utgå från att det i detta fall är fråga om en begränsad grupp som drabbats av ekonomiska bekymmer, under det att hela folket får del av de handelspolitiska positiva resultaten. Om läget skulle förvärras och textilindustrin alltså skulle få ännu större svårigheter att brottas med, kan det kanske vara befogat att ta sig en funderare över om det inte under vissa förhållanden är erforderligt med en etableringskontroll för svensk industri i utlandet, en åtgärd som sannerligen inte bör tillgripas i första taget. Det är därför, herr talman, angeläget att i den aktuella situationen åtgärder vidtages som kan lindra de svårigheter som textilindustrin råkat in i för närvarande, och jag noterar med tillfredsställelse vad utskottet har anfört, nämligen att man förväntar att Kungl. Maj:t kommer att med uppmärksamhet följa lågprisimportens fortsatta utveckling och dess konsekvenser för vårt näringsliv. Därmed kan man utgå från att åtgärder kommer att vidtagas i syfte att underlätta för berörda industrier att hävda sig gentemot de utländska. Utskottets skrivning är positiv och någonting att ta fasta på. Anledningen till att jag ändå kommer att rösta för reservationen är att jag anser läget i dag vara sådant att omedelbara åtgärder är erforderliga. Man får enligt min mening inte dröja alltför länge med dem.

Herr talman! I motion nr 173 i denna kammare föreslås att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall hemställa om en skyndsam utredning med sikte på anläggande av en samhällelig basindustri i Kalmar län, förslagsvis i Oskarshamn. Anledningen till att vi i motionen speciellt ägnat uppmärksamhet åt Oskarshamn är det faktum att Oskarshamn ur sysselsättningssynpunkt är det svåraste fallet på ostkusten. Annars är det ju så att utefter ostkusten ända från Norrköping i norr till Karlskrona i söder finns en rad samhällen som under senare år mer eller mindre drab bats av akuta sysselsättningsproblem. Oskarshamn är alltså inget isolerat problem på ostkusten, varför det gäller att förhindra att hela denna landsända blir utsatt för fortsatt ekonomisk tillbakagång. Men Oskarshamn är dock i detta avseende ett specialfall. För inte så länge sedan fanns i denna stad ett varv som sysselsatte 1 400 personer men som nu helt har upphört med sin verksamhet. Nyligen meddelade Bolidenbolaget att man inom två år kommer att lägga ned sin svavelsyrefabrik i staden, varvid 140 personer blir utan sin tidigare sysselsättning. Under ett par år har Oskarshamn förlorat 1000 arbetstillfällen. Man kan givetvis påstå att sysselsättningsläget i Oskarshamn i dag inte är så oroväckande då endast omkring 150 personer redovisas som arbetslösa, men härtill måste läggas de omkring 500 personer som befinner sig på omskolningskurser och beredskapsarbeten. Även dessa skall ju beredas sysselsättning i den s.k. öppna marknaden. Det har vid olika tillfällen framhållits att Oskarshamn har varit ett gott exempel på hur ansvariga myndigheter med arbetsmarknadspolitiska och lokaliseringspolitiska medel kunnat dämpa en svår sysselsättningskris — man lyckades ju under den första varvskrisen med olika medel hålla arbetslösheten nere på en relativt låg nivå. Det har dock visat sig att den instabilitet som kännetecknar exempelvis Oskarshamn inte med fördel kan bekämpas med improviserade punktåtgärder. Redan då varvet lades ned satsade staten 7,5 miljoner kronor som lån för att här skapa en ersättningsindustri — givetvis i privat regi — och Jungners AB har erhållit såväl statlig som kommunal bjälp för utbyggnad av lokaliteterna. Trots dessa statliga och kommunala insatser har driften inskränkts. Under de senaste fem, sex åren har stat och kommun satsat omkring 75 miljoner kronor till olika åtgärder i arbetsskapande syfte. Situationen i Oskarshamm har dock inte blivit nämnvärt bättre. Staten och Oskarshamns stad har fått satsa miljonerna, under det att storfinansen genom LM Ericsson, Boliden och Scania-Vabis fått ett betydligt bättre grepp över näringslivet. Efter vad som hänt i Oskarshamn står det klart att samhället måste ta ansvaret för denna regions framtid. Den privata företagsamheten har inte lyckats och kommer inte heller i en framtid att lyckas göra det. Jag vill i detta sammanhang knyta an till vad Aftonbladet i en ledare så sent som den 23 april skrev beträffande frågan om att industriellt vidareutveckla den region det här är fråga om: »För att detta ska lyckas krävs en intensifierad regional utvecklingsplanering. En industriell nyetablering är nödvändig, men denna nyetablering bör inte begränsas till enskilda privata företag. Tvärtom torde det vara nödvändigt att satsa på industriella utvecklingsblock med ett stort inslag av samhälleligt ägande.» Jag tycker mig av detta utlåtande finna att tidningen helt är med på den linje som vi föreslår i vår motion till årets: riksdag om lokalisering av en samhälleligt ägd basindustri till Kalmar län, förslagsvis Oskarshamn. Nu: är det inte första gången vi på kommunistiskt håll i riksdagen har föreslagit en dylik lösning. Det skedde redan år 1963 då kommunisterna i riksdagen krävde att staten på grund av de krisartade förhållanden som då förelåg skulle vidta åtgärder för att klara sysselsättningen i detta område. I sitt utlåtande över vår motion hänvisar utskottet rätt utförligt till ett av inrikesministern avlämnat interpellationssvar för en kort tid sedan. Utskottet skriver i detta sammanhang: »Den aktuella situationen i oskarshamnsområdet påkallar uppenbarligen åtgärder i syfte att väsentligt förbättra sysselsättningsläget.» Av denna skrivning tror man sig finna att även utskottet är av den meningen att allvarliga åtgärder måste vidtas. Den villfarelsen tas man dock snart ur, ty i nästa andedrag säger utskottet: »Då en konjunkturuppgång nu synes vara på väg att inträda finns underlag för förhoppningar om en ökad investeringsaktivitet», o.s.v. Utskottet sätter tydligen hela sin lit till det privata näringslivet. Även om utskottet i slutet av sitt utlåtande inte helt vill ta ställning mot att samhället etablerar industrier i det aktuella området, utan framhåller att frågan bör prövas, anser dock utskottet inte att en sådan prövning bör ske från de utgångspunkter som motionärerna har angivit. Det vore på sin plats att utskottets talesman förtydligade vad utskottet egentligen avser med denna sin skrivning. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till motion II: 173.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge har sett sig föranlåten att i dag upprepa det anförande han höll under en interpellationsdebatt för några veckor sedan. Anförandet var lika innehållslöst i dag som det var då, eftersom herr Börjesson varken då eller nu säger något om hur han vill att oskarshamnsproblemet skall lösas. Herr talman! Jag avser inte att på nytt berätta den långa historien om Oskarshamn. Jag vill bara erinra kammarens ledamöter om att när vi från socialdemokratiskt håll använde Oskarshamn som exempel på lyckad lokaliseringspolitik så var beskrivningen vid den tidpunkten riktig. Den film som inspelades för några år sedan och de uttalanden som då gjordes var riktiga. Oskarshamnskrisen var då löst. Sedan har det uppstått en ny kris, och den är, herr talman, sannerligen inte löst. Oskarshamnskrisen framstår för mig som ett påtagligt exempel på vissa privata företagares oförmåga att i pressade situationer klara det hela. Trots att staten i Oskarshamn engagerade sig med 7,5 miljoner kronor, blev det en ny oskarshamnskris, en kris som drabbar enskilda människor och kommunen men som säkerligen icke har drabbat ledningen för det företag som med statens medverkan kunde utnyttja en avsevärd kreditgaranti. Jag vill, herr talman, ta detta tillfälle i anspråk för att inför kammaren intyga att det som tidigare har sagts om oron i Oskarshamn är ett riktigt konstaterande. Arbetslösheten är statistiskt sett relativt obetydlig, men återverkningarna av krisen på samhällets olika funktioner är betydande. Såväl kommunalmännen som de enskilda medborgarna i Oskarshamn upplever en utomordentligt djup oro för framtiden. Arbetsmarknadsläget i Kalmar län har väsentligt förbättrats och det är för närvarande tillfredsställande. Det finns ingen anledning att ge ett intryck av att förhållandena i Kalmar län nu skulle vara oroande eller dåliga. Situationen är helt godtagbar, och vi har anledning att se optimistiskt på framtiden. Men detta gäller länet som helhet, dock icke, herr talman, Oskarshamn. Detta leder mig fram till det konstaterandet att det privata näringslivets tidigare misslyckanden att lösa problemen i Oskarshamn tvingar fram ökade samhälleliga engagemang i staden. Bankoutskottet har inte förklarat sig främmande för den tanken. Det är väl snarare så, att utskottet har skrivit positivt, men kommit fram till något av en västgötaklimax; det blir ett avstyrkande av motionen trots att man i sitt yttrande praktiskt taget hela vägen har pläderat för motionen. Det är överraskande att den centerpartistiske representanten från Kalmar län i utskottet inte har dragit en rimlig konsekvens av utskottsutlåtandets innehåll och avlämnat en reservation i sak, utan nöjt sig med en blank reservation. Jag vill också notera att företrädare för regeringen som har uttalat sig i detta problem ganska ofta har snuddat vid tanken på att man kanske måste etablera statlig företagsamhet i Oskarshamn. Jag noterar det med tillfredsställelse.

Den enda möjligheten att lösa den nya oskarshamnskrisen är att staten i någon form etablerar en basindustri i oskarshamnsbygden.

Herr talman! Jag har inte sagt att herr Börjessons i Glömminge historieskrivning var felaktig, men jag ville inte upprepa den. Redogörelse för vad som hänt i Oskarshamn har lämnats från regeringshåll i denna talarstol, och herr Börjesson har också berättat om saken för några veckor sedan i en interpellationsdebatt. Jag har kritiserat herr Börjesson därför att han inte har något att föreslå i fallet Oskarshamn. För min del har jag, herr talman, föreslagit en statlig företagsamhet och uttalat mig för att staten skall engagera sig som företagare i Oskarshamn. Vad vill herr Börjesson på den punkten? Om herr Börjesson har samma uppfattning, borde den ha utmynnat i en reservation till förmån för ett sådant yrkande i utskottet och inte bara i en till intet förpliktande blank reservation.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet därför att jag anser mig ha möjlighet att ge någon anvisning om någon statlig basindustri eller annat statligt företag som eventuellt skulle kunna lokaliseras till Oskarshamn — jag kan lika litet göra detta som motionärerna, den tidigare interpellanten och andra som har yttrat sig i frågan. Utskottet framhåller att det atomkraftverk som förlagts till Simpvarp kommer att utgöra en sådan basindustri, och det kan man hålla med om. Men den basindustrin kommer bara att sysselsätta ett fåtal människor och löser alltså inte de problem Oskarshamn har i dag.

Dessa beslut har i mycket stor utsträckning fattats trots den borgerliga oppositionens motstånd.

Tyvärr finns det väl inte i dag några möjligheter för staten att i de kommuner som så begär starta statliga företag. Jag tror inte att vare sig regeringen eller arbetsmarknadsverket i dag har några industrier i bakfickan som kan lokaliseras till en ort så fort som det privata initiativet där uteblir. För övrigt anser jag att den industrilokalisering som är nödvändig i Oskarshamn inte bör bindas vid vissa äganderättsförhållanden. Avgörande för den industri som skall förläggas dit är att den kan ge trygghet och en hygglig utkomst åt de människor som den skall sysselsätta. Då kommer man snabbare till rätta med problemen i Oskarshamn än om man knyter lokaliseringen till en viss ägarekategori. Jag hoppas att kammaren håller mig räkning för att jag nu inte breder ut mig över de sociala problem som uppstår när en stor, dominerande industri lägger ned verksamheten. Jag underlåter att göra det därför att jag vet att regeringen, arbetsmarknadsverket och riksdagen är fullt underkunniga om problemen. Det finns därför ingen anledning för mig att här uppta tiden med en redogörelse härför. Däremot vill jag ta tillfället i akt att här tacka för det stöd som min hemkommun fått av arbetsmarknadsverket och regeringen i strävandena att komma till rätta med en situation liknande den som Oskarshamn nu upplever. Vi har fått den hjälpen utan att det framställts några interpellationer eller väckts några motioner. Det visar att om man lägger fram sina önskemål till vederbörande och fäster uppmärksamheten på den situation man råkat i, så får man också hjälp att lösa problemen: Vi har nu en mycket kraftig expansion med brist på arbetskraft, medan vi tidigare hade stor arbetslöshet. Det är en mycket glädjande utveckling för oss i Västervik. Även en kraftig expansion medför visserligen en del problem, men den saken skall jag här inte ingå på. Jag hoppas att det statliga stödet skall bli lika effektivt i Oskarshamn och att mycket snart den pessimism som nu råder i staden kan vändas till optimism samt att Oskarshamn får en utveckling liknande den vi har noterat i Västervik. Herr talman!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

Herr talman! Den debatt vi här för tycker jag är en dålig upprepning av den interpellationsdebatt i samma ämne som vi hade här i kammaren för inte så länge sedan. Jag kan därför fatta mig kort. Jag konstaterar att motionärernas och herr Alemyrs kolartro på att kunna lösa kriser av det slag som man råkat ut för i Oskarshamn genom att under alla förhållanden till orten i fråga förlägga en statlig industri enligt min mening är ganska dåligt underbyggd. Jag har tidigare i liknande sammanhang påmint om fallet Törefors, och det finns många andra exempel på att lokalisering av en statlig industri inte under alla förhållanden hjälper vare sig de anställda eller kommunen. För att så skall ske måste det vara fråga om en statlig industri som verkligen kan klara av sysselsättningsfrågorna. Jag har därför i och för sig inget emot slutklämmen i utlåtandet, som jag skall be att få läsa in till kammarens protokoll för att motivera varför jag kommer att rösta för utskottets hemställan. Det heter på följande sätt: »Utskottet finner det givetvis inte uteslutet att frågan om upptagande av ytterligare industriell verksamhet i samhällelig regi bör prövas. En sådan prövning torde emellertid böra ske främst från andra utgångspunkter än dem motionärerna angivit. En samhällelig etablering som i första hand motiverades med att lokaliseringspolitiska åtgärder av annat slag icke kunnat genomföras skulle sannolikt ha alltför dåliga framtidsutsikter för att böra förverkligas.» Jag anser att utskottet resonerar riktigt. Eftersom herr Alemyr efterlyser vad det är som man verkligen vill och för egen del enbart kan föreslå förläggandet av en statlig industri till Oskarshamn, vill jag säga att man kan gå andra vägar. Enligt statistiken rörande 1okaliseringsstödets fördelning på olika län under perioden den 1 juli 1965— 31 mars 1968 ligger Kalmar län relativt blygsamt till i detta avseende. Vi har i Kalmar län fått 2,6 procent av lokaliseringsstödet under denna tid. Jag kan som jämförelse nämna att Östergötlands län fått 3,1 procent och Blekinge län 3,2 procent härav. En intensifiering av det lokaliseringspolitiska stödet skulle vara av stort värde för att klara krisen i Oskarshamn. Eftersom Simpvarp, värmeverket i Oskarshamn, har nämnts vill jag säga att detta är en lokaliseringspolitisk faktor som man inte utan vidare skall bort: se från. Det kommer troligen inte en bart att dra till sig sådan personal som behövs för själva driften av verket utan också andra industrier som på ett eller annat sätt har samband med kraftkällan. I varje fall tror jag att det är synnerligen blåögt att enbart ropa på en statlig industri i det samhälle som vi lever i. Om herr Alemyr har någon tanke bakom sitt förslag skulle det vara, att man varje gång det uppstår en krissituation på en plats skulle dit förlägga en statlig industri eller ändra hela vår blandekonomi, såsom herr Alemyr själv uttryckte sig, till ett socialiserat samhälle. Då kan jag möjligtvis förstå logiken i hans resonemang. Den vägen vill i varje fall inte jag beträda. Jag tror, såsom jag tidigare framhållit, att vi når längst om vi i stället med gemensamma krafter försöker att klara problemen i Oskarshamn med sådana lokaliseringspolitiska åtgärder som arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnden har satt in sina krafter på.
Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till utskottets hemställan — den hemställan som herr Alemyr nyss kallade för en västgötaklimax. Hur herr Alemyr kan finna skäl för en sådan karakteristik förstår jag inte, men ibland har man ju svårt att förstå varandra. Jag begriper för min del inte herr Alemyr, som först talar om regeringens intresse för frågan och sedan önskar att riksdagen skall rikta en bestämd hemställan till arbetsmarknadstyrelsen och regeringen om att verkligen göra något. Om regeringen är vaken för problemet, behöver den ju inte väckas. Om den sover på sina taburetter kan ju herr Alemyr, som själv har sin arbetsplats på ett departement, diskret väcka de sovande. Motionärernas och herr Alemyrs krav på ett riksdagsinitiativ i form av en riksdagsskrivelse i frågan är ett misstroendevotum mot de ansvariga myndigheterna. Utskottet har inte funnit skäl till ett sådant misstroendevotum.
Herr talman! Jag skall först säga ett par ord med anledning av herr Hamrins i Kalmar anförande. Det har uppstått diskussion om det samhälleliga företagandets betydelse och värde. Jag har aldrig uttalat mig för ett förstatligande av näringslivet. Jag tror inte att vi skall överge den blandekonomi som vi har engagerat oss i. Men vid tillfällen då blandekonomin inte fungerar, då det privata näringslivet inte räcker till för att ge människorna trygghet och sysselsättning, måste staten rycka in. Och det är odiskutabelt, att på många håll i vårt land har ett statligt företagande varit den enda räddningen för bygden. Det finns ett flertal norrländska exempel på detta. Jag betraktar situationen i Oskarshamn som så allvarlig, att det inte kommer att gå att klara problemen med de vanliga metoderna utan att man som komplement till dessa måste engagera samhället mera än hittills och sålunda i någon form etablera ett statligt företagande. Jag vet att detta är mycket besvärligt. Jag har inte varit beredd att peka på något särskilt objekt, även om jag tror att det finns sådana som skulle kunna utpekas just nu. Och när jag konkluderar mitt resonemang i en allmän vädjan till regeringen att etablera statlig företagsamhet i Oskarshamn, så gör jag det i medvetande om att det behövs mycket djupgående undersökningar. Ett statligt företag måste ju vara ett som har förutsättningar att klara sig — har förutsättningar att på lång sikt medverka till en lösning av trygghetsfrågorna i oskarshamnsbygden. På den punkten har utskottets värderade ordförande också missförstått mig. Jag riktar ingen kritik mot de statliga arbetsmarknadsmyndigheterna, varken de centrala eller de regionala. Alla parter har engagerat sig starkt för att med de vanliga arbetsmarknadspolitiska och lokaliseringspolitiska medlen lösa oskarshamnsproblemet. Men hittills har försöken inte givit önskat resultat. Oron i bygden tilltar, problemen är nästan lika stora i dag som för ett par år sedan. Och, herr talman, i detta läge kan det inte vara oriktigt om riksdagen begär att man upprättar någon form av samhällelig företagsamhet — på en plats sålunda där det privata näringslivet icke lyckats ge medborgarna en godtagbar trygghet.
Herr talman! Jag vill bara helt kort slå fast att om angelägenheten av trygghet och sysselsättning för de anställda och om behovet av att tillgodose kommunernas intressen härvidlag är herr Alemyr och jag överens. Men jag fattar inte hur herr Alemyr kan finna att endast en statlig industri — tydligen av inte närmare angivet slag — skulle utgöra garanti för trygghet och sysselsättning på längre sikt, vilket de anställda har rätt att fordra. Jag har tidigare angivit vissa siffror rörande de lokaliseringspolitiska insatserna i det aktuella området. Jag står fast vid — utan att vilja klassa Kalmar län som ett stödområde, vilket kunde ha vissa besvärliga psykologiska verkningar — att man dock bör kunna fordra att där görs ungefär lika stora insatser som i exempelvis Blekinge län och Östergötlands län.
Herr talman! Jag vill bara i största korthet understryka för herr Hamrin, att jag inte sagt att statlig företagsamhet är det enda instrument som skall användas. Jag upprepar att jag sagt att statlig företagsamhet måste utnyttjas som komplement, och det är såvitt jag förstår nu nödvändigt att sätta in detta komplement för att klara oskarshamnsproblemet.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse herr Alemyrs rakryggade ställningstagande i denna debatt beträffande Oskarshamn. Det kommer säkerligen också väljarna i höst att göra. Det är ju på det sättet att såväl fackföreningarna som de kommunala organen i Oskarshamn har uttalat att om svårigheterna där skall kunna övervinnas måste det ske genom samhälleliga insatser. Sedan må man säga vad man vill i Västervik. I dag är det Oskarshamn vi diskuterar. Jag beklagar att de åtta socialdemokratiska ledamöterna i bankoutskottet inte kunnat inta samma ståndpunkt som herr Alemyr gjort. Jag skall inte förlänga debatten ytterligare utan vill endast än en gång yrka bifall till vår motion.
Herr talman! Jag vill bara säga ett par ord till herr Lorentzon. Om herr Lorentzon hade lyssnat till mitt anförande hade han kanske hört att jag sade att det var tack vare den socialdemokratiska regeringen och arbetsmarknadsverket — alltså samhälleliga insatser — som vi i Västervik lyckades komma till rätta med de sysselsättningssvårigheter som där förelåg. Låt mig, herr talman, bara tillägga att jag inte har någonting emot att staten startar ett företag i Oskarshamn — tvärtom. Men jag befarar att om vi skall vänta till dess detta företag blir klart kommer Oskarshamn under tiden att gå under. Oskarshamn är en tätort i det första kommunblock som bildades i Kalmar län. Det är nödvändigt att denna tätort får det stöd den behöver för att fungera som centralort för hela oskarshamnsregionen. Därför säger jag: Har vi inte i dag möjlighet att lokali sera ett statligt företag till Oskarshamn får vi tillgripa de metoder som är möjliga för att på annat sätt hjälpa denna region ur den svåra situation som den för närvarande befinner sig i.

Herr talman! Jordbruksutskottet har enhälligt accepterat Kungl. Maj:ts proposition nr 103 med förslag om en samordning mellan statens skogsföretag — domänverket och ASSI — samt formerna härför. Utskottet är också ense om den gemensamma målsättningen för verket och bolaget och om att företagen skall drivas med strikt ekonomisk inriktning och under största möjliga handlingsfrihet för att på bästa sätt kunna hävda sig i konkurrensen och ge bästa möjliga ekonomiska utbyte. I den mån staten ålägger företagen speciella uppgifter, såsom sysselsättningspolitiska, naturvårdande och dylikt, skall dessa finansieras över statsbudgeten eller redovisas för sig. Detta är det grundläggande i den reform vi nu är på väg att besluta om. Såsom framgår av utlåtandet är dock enigheten icke total. I några detaljer — i vissa fall väsentliga detaljer — är jordbruksutskottet kluvet i två lika stora delar, varför lotten fått avgöra vilken hälft som skulle anförtros att formulera utlåtandet i vissa avsnitt. Under punkterna 5, 6, 7 och 12, som knippats samman vid behandlingen, har lotten gynnat den borgerliga delen av utskottet, och den socialdemokratiska delen står således som reservanter, medan under punkten 15, som gäller utredningskrav i fråga om försäljning av vissa statens skogar m.m., förhållandet är det omvända. Jag kommenterar här de socialdemokratiska reservationerna i ordningsföljd. Reservationen 2 behandlar frågan om graden av domänverkets ekonomiska handlingsfrihet. Enligt propositionens förslag skall markfonden upplösas och ersättas med en investeringsfond. Fonden får disponeras för inköp av fast egendom men också för mera varaktiga investeringar av annat slag, exempelvis i byggnader, vägar och dylikt. Vidare föreslås att överskottsmedel och vissa andra medel skall avsättas till en dispositionsfond. Denna fond skall domänverket ha full frihet att använda för skilda ändamål, även till förvärv av mark. Mot detta förslag till en vidgad ekonomisk handlingsfrihet för domänverket står utskottets borgerliga ledamöter samlade och yrkar tvärtom på en begränsning av verkets befogenheter på detta område. Som kammarens ledamöter uppmärksammat framhålles i jordbruksutskottets utlåtande: »Liksom hit tills bör endast medel som inflyter vid försäljning av fast egendom få disponeras för markförvärv. Dessa medel bör därvid endast användas för förvärv som erfordras för att förbättra statsskogarnas arrondering. Härav följer bl.a. att dispositionsfonden inte bör få utnyttjas för fastighetsförvärv.

Den skulle innebära att privata skogsbolag skulle ha större rätt att uppträda på fastighetsmarknaden än statens eget verk, liksom en betydande inskränkning i användandet av investeringsfonden i förhållande till vad som tidigare gällt för markfonden.

Avkastningskravet kommer självfallet att redovisas i statsverkspropositionen, och riksdagen ges därvid tillfälle att granska, kritisera och korrigera. Syftet med denna reform skulle spolieras, om man, som den borgerliga delen av utskottet synes önska, klavbinder domänverkets rörelsefrihet i olika avseenden. Reservationen 3 gäller vilken ränta som skall debiteras domänverket för dess rörliga kredit i riksgäldskontoret. Utskottets lottmajoritet har tagit fasta på ett motionsförslag, enligt vilket räntan på denna kredit skall vara densamma som på lokaliseringslån för att därigenom göras, som man säger, konkurrensneutral. Jag tillåter mig betvivla att skogsbolagen i gemen betalar sådan ränta. I varje fall finns det ingen anknytning mellan denna kredit och 1lokaliseringslån. Det är fråga om krediter med högst olika risktaganden. Emellertid skulle domänverket med denna räntesats få betala drygt 1 procent högre ränta än vad andra affärsverk betalar. För närvarande gäller att fullmäktige i riksgäldskontoret bestämmer räntesats för domänverkets kredit, och det finns väl ingen anledning att nu fråntaga dem den uppgiften. Utskottets borgerliga majoritet har också motsatt sig vidgad handlingsfrihet för ASSI:s verksamhet, vilket föranlett reservationen 4. Således motsätter man sig Kungl. Maj:ts förslag att bolaget skall vara obundet vid val av industriplats samt ha möjlighet att starta annan industri eller produktion än sådan som kräver trä som råvara. Man yrkar att i den mån ASSI önskar etablera sig utanför skogsindustribranschen, skall detta underställas riksdagens prövning. Samma villkor skulle gälla om ASSI önskar lokalisera industri till annan plats än där domänverket i väsentlig utsträckning kan förse bolaget med råvara. Vi reservanter menar att ASSI bör så långt möjligt ha samma frihet och möjlighet som enskilda företag att utveckla sin verksamhet. De statliga företagen och bolagen kommer ändå alltid att i högre grad än de enskilda få ta hänsyn till samhällsintresset i stort. Under senare år har det blivit allt vanligare att skogsindustriföretag etablerat företag utanför trämarknaden, och det finns väl knappast motiv för att icke ge det statliga bolaget samma möjligheter. Att hindra ASSI härvidlag genom tidsödande processer inför offentligheten, som skulle bli fallet om riksdagens medgivande måste inhämtas, synes i hög grad opåkallat. Herr talman!

Länsstyrelsens utredning har överlämnats till skogsbruksutredningen medan <mnyssnämnda motioner i överensstämmelse med riksdagens beslut överlämnats till skogspolitiska utredningen.» Därmed borde rimligtvis årets motioner kunna anses besvarade i den del som berör driftfonderna. I fråga om det andra motionsyrkandet om skyndsam inventering av möjligheterna och formerna för att försälja statens skogar kan de socialdemo kratiska ledamöterna inte alls vara med. Yrkandet, som kan betecknas som provokatoriskt, är inte värt den uppmärksamhet som en remiss till skogspolitiska kommittén skulle innebära.

Vid sämre konjunkturer avstår många privata helt från att avverka, och även allmänningarna minskar gärna sina utbud. Dessutom ligger domänverket ett gott stycke före i fråga om skogsvård, reproduktionsåtgärder och dylikt, varför ett överförande av statens skogar på nämnda kategorier skulle motverka motionärernas främsta syfte: att skapa ökad sysselsättning. Det förhållandet att domänverket under en femtonårsperiod överfört 125 miljoner från de sydliga skogsdistrikten till de nordliga är ett bevis härpå. Detta bevisar också en annan väsentlig sak, nämligen värdet av att våra s.k. höjdlägesskogar med svaga biologiska och ekonomiska förutsättningar = till större delen ligger i statens eller domänverkets hand. Staten förfogar över domäner av varierande produktivitet, där de svagare områdena temporärt kan stödas av de starkare. Att dela ut den lågproduktiva skogen för att slakta den är kortsiktig politik, likaså att spekulera i att om skogen ägdes av enskilda skulle dessa, i glädjen över att äga, arbeta till underpris utan anspråk på lönsamhet. Sådant håller inte i längden. Låt oss inte förvillas av några doktrinära, liberala föreställningar till att upprepa samma dumhet som man begick i slutet på 1700-talet, då man försökte realisera statens skogar. Ett betydande skogsinnehav är av betydelse för skogsnäringens utveckling, en regulator för skogsindustrins råvaruförsörjning och till förmån för det yrkesfolk som arbetar i skogen. Mot denna bakgrund har utskottet avstyrkt motionerna i fråga. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 2, 3 och 4 av herr Mossberger m.fl. samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.